Herr talman! Det finns faktiskt ute i landet människor som har fått för sig att det nu aktuella förslaget om att skapa en fjärde, aktieägande, AP-fond kommer att ge pensionärerna en bättre pension. Dessa människor blir väldigt besvikna när man talar om för dem att så inte är fallet. En pensionär får ur AP-fonderna alls ingenting annat än vad reglementet bestämmer på grundval av intjänandeår och pensionspoäng. Därutöver har han ingenting att hämta. Fonderna kan bli hur feta som helst — pensionärerna får inte fördenskull några förbättringar. När pensionärerna fått det svaret säger de kanske: ”Det var konstigt! Privata försäkringsbolag har ju stora annonser i tidningarna om att rörelserna gått med överskott och att de som tagit försäkringar därför kan räkna med att få ut betydligt mer än vad de har blivit lovade. Titta här t.ex.! Där är en som kan räkna med 23 000 kronor extra utöver de 50 000 kronor som han försäkrade sig för år 1950. Alla vet ju att AP-fonderna har massor av pengar. Varför får då inte pensionärerna högre ATP?” 41 Ja, den frågan aktualiserade faktiskt moderata samlingspartiet — dåvarande högern — redan för nio år sedan vid en riksstämma i Östersund. Fonderna borde inte tillåtas bli stora finansinstitut, menade man, utan överskotten borde gå till pensionärerna — i första hand till sådana som hade låg pension eller helt saknade ATP-pension. Förslaget väckte en väldig oro hos socialdemokraterna. Om det genomfördes skulle ju stora pengar i form av återbäring hamna hos pensionärerna. Regeringen skulle då inte ha tillgång till de väldiga belopp som man — utan att dra uppmärksamheten till det — ville samla ihop för att, när tiden ansågs mogen, använda till att stärka det socialistiska greppet kring samhället. Med insats av en väldig propaganda lyckades regeringen — vilket förslagsställarna nog borde ha insett — få förslaget att framstå som en attack mot själva pensionssystemet och fick det på så sätt ur världen, trots att det alldeles säkert svarade mot vad många pensionärer ansåg riktigt. Men när det nu till mångas besvikelse inte blir någon återbäring ur AP-fonderna av det slag som man kan få vid enskild försäkring, står vi där med de enorma fonderna. Och vad som nu händer är att regeringen har bedömt tillfället lämpligt att begagna fonderna för politiska syften i det maktpolitiska spelet. Det är lärorikt att erinra sig att regeringen genom statsminister Erlander för 14 år sedan när beslutet fattades om AP-fonderna uttryckligen lovade att fonderna inte skulle vara ett instrument för att öka ”samhällets maktpositioner” utan användas för att trygga de gamlas försörjning.

Och vad säger pensionärerna, hemmahörande i olika partier, om att deras pengar nu skall satsas i politiskt spel? AP-fonderna är nu en angelägenhet inte för socialförsäkringsutskottet utan för näringsutskottet. Det är bekräftelse på vad jag nyss kallade ett klart löftesbrott. Detta är något så utomordentligt allvarligt att det var självklart både för oss i moderata samlingspartiet och för centerpartiet och folkpartiet när propositionen skulle remitteras till utskott att kräva att behandlingen skulle uppskjutas till hösten. Så många viktiga frågor har anknytning till förslaget, och propositionen skiljer sig så mycket från kapitalmarknadsutredningens rekommendationer att ny betänketid och nya remissvar verkligen behövs. Oppositionspartierna har upprepat uppskovskravet i sina motioner, och det stöds i näringsutskottet av alla de icke-socialistiska ledamöterna i reservationen 1, som det redan har yrkats bifall till. Som andrahandsyrkande har moderata samlingspartiet och folkpartiet avslag på propositionen. Det ställningstagandet har vi inom näringsutskottet följt upp i reservationen 2 a som jag nu också ber att få yrka bifall till. Vilka är då motiven till att vi moderater yrkar avslag på regeringens Nr 98 proposition? Dels är de principiella, dels är de praktiska. Torsdagen den Jag börjar med att redovisa de principiella skälen. 24 maj 1973 Vi menar att propositionen lägger vägen öppen för en ytterligare koncentration av ägandet i landet som är helt oförenlig med våra strävanden att bygga ett samhälle med spritt personligt ägande. Att ett samhälle av den typ som vi önskar verkligen kommer till stånd 72. ”. är efter vad vi tror nödvändigt för att garantera en levande demokrati. Vi människor är så funtade att vi vill få känna eget ansvar, att vi vill ha en egen sektor att vårda och värna. Det upplever vi när vi själva arbetar för, sparar till och så småningom skaffar oss och de våra personligt ägda nyttigheter och tillgångar av olika slag. Enligt vår uppfattning — och den bestyrks av vad man kan se på många håll utomlands — finns det risk att den socialistiska modellen med kollektivt ägande under politisk kontroll gör medborgarna passiva och ointresserade, kanske rent av negativt inställda till förtroendemän och myndigheter, som då utpekas som pampar eller byråkrater. Sådant kan få farliga följder, inte bara för stämningen i samhället utan också för hela det politiska livet. Jag talade nyss, herr talman, om olika riksdagsutskotts kompetensområden. Maktfördelningen inom samhället, avbalanseringen mellan centraliserad styrning och enskild rörelsefrihet är en sak för konstitutionsutskottet, men ingen kan förneka att problematiken hör samman med den väldiga kapitalkoncentrationen till AP-fonderna. Mycket mera skulle kunna sägas om det principiellt betänkliga i att bygga ut AP-fondernas maktposition, men det är som sagt i dag näringsutskottet som skall komma till tals. Jag skall därför gå in på vad jag nyss kallade praktiska frågor. Den första frågan formulerar jag så här: Ligger några 500 miljoner kronor sysslolösa i AP-fondernas kassakista? Gäller det att sätta 500 miljoner kronor i arbete? Om så hade varit fallet, då hade man haft ett skäl att söka efter alternativa placeringar. Men alla vet att situationen inte är sådan. Genom att man år efter år tagit ut långt högre ATP-avgifter än vad som behövts för att säkerställa pensionerna, så har AP-fonderna till sig fått kanaliserat ett kapital som annars skulle ha funnits hos allmänheten eller hos företagen. Det skulle också — vilket man kanske inte alltid tänker på — ha funnits hos staten eller kommunerna, där det kunnat hålla skatterna nere. Många som tidigare varit självförsörjande med kapital, ja, kanske rent av långivare, har genom kanalisering av medlen till AP-fonderna nu måst bli låntagare. Köerna är långa. Finansministern vet utomordentligt väl att de inte avlyfta byggnadskreditiven rör sig om ca 7 miljarder kronor och att de utövar ett tryck uppåt på boendekostnaderna. Industrins önskningar om obligationslån redovisas med ungefär 3 miljarder. För sysselsättningen har det säkert sin negativa betydelse att det sitter en sådan propp. Lantbrukarnas hypoteksinstitut köar för ca 550 miljoner som man önskar för att kunna rationalisera jordbruksdriften. Siffran för de mindre företagens speciella kreditinstitut, Industrikredit och Företagskredit, har 43 redan två gånger nämnts här i dag. Det har utfärdats lånelöften om ca 250 miljoner kronor, som man tills vidare inte kan infria i brist på kapital. Sådana siffror visar väl klart att det inte finns något sysselsättningsproblem för AP-fondernas miljoner. Drar man bort 500 miljoner ur de nuvarande fonderna, betyder det ökade bekymmer för hyresgäster, för jordbrukare, för företagare. Det betyder också att skattefinansieringen av det allmännas utgifter måste hållas högre än vad som annars varit fallet. Vad finns det då för praktiska skäl att omlokalisera väl sysselsatta AP-pengar från den långa lånemarknaden till den risktagande sektorn? Jo, säger regeringen, näringslivet behöver tillskott av riskvilligt ägarkapital. Hur är det med den saken? Jag nämnde nyss de miljardbelopp som näringslivet köar efter i obligationskön. Finns det någon motsvarande kö, där man ställer sig för att få riskvilligt kapital? Mig veterligt inte. I andra sammanhang har man använt uttrycket ”rösta med fötterna”. Om det får tas som opinionsyttring var man ställer sig att köa, har näringslivet genom att ställa sig i obligationskön förklarat sig mera intresserat av lång bunden upplåning än av ökat eget kapital. En av orsakerna är naturligtvis att räntebetalningar på obligationslån är avdragsgill kostnad, medan däremot utdelning på aktiekapital måste klaras med beskattade medel. När man inte av särskilda skäl är tvungen att öka det egna kapitalet föredrar man lånevägen om den är framkomlig. Man har gjort stor sak av att också företrädare för näringslivet i kapitalmarknadsutredningen anslöt sig till förslaget om att AP-pengar skulle kunna placeras som riskkapital. Men märk väl, vad man anslöt sig till var ett begränsat belopp, ett förslag omgärdat av diverse garantier och spärrar. Dessa restriktioner har helt tagits bort i regeringsförslaget. Också remissinstanserna hade att yttra sig om ett långt mera begränsat förslag än det vi nu har framför oss. Därför kan varken positiva uttalanden från ledamöter av kapitalmarknadsutredningen eller från remissinstanser åberopas som stöd eller användas som slagträ mot den som avvisar regeringsförslaget. Det skulle vara oärligt, och jag hoppas vi slipper det i dagens debatt. Det är alltså ingalunda så att näringslivet köar för att komma i åtnjutande av AP-pengar som riskkapital. Men kanske inte näringslivet förstår sitt bästa? Skall vi nypa företagen i näsan för att få dem att svälja de 500 miljonerna och den vägen få ett sundare näringsliv? Det är ordinationen från de socialdemokratiska näringslivsdoktorerna. Men det finns tvivlare också i deras egna led. Jag vet att många socialdemokratiska näringslivsexperter blir irriterade när man citerar professor Assar Lindbeck. Den irritationen demonstrerades senast i går ganska ohöljt. Jag tycker emellertid att professor Lindbeck i ett anförande som han höll på Sparbanksveckan i fjol så utmärkt karakteriserade den nymerkantilism, den selektiva näringspolitik, som socialdemokraterna hemfallit åt, att jag inte kan avstå från att låta honom komma till tals. Han sade så här: ”De statliga interventionerna i prisbildning och resursallokering har nu blivit så pass många och komplicerade att myndigheterna inte längre har någon möjlighet att överblicka verk Nr 98 ningarna. — — — Särskilt när det gäller beslut av så komplicerad natur Å sg Be EA Torsdagen den som produktion och marknadsföring kommer tjänstemän i departement 24 maj 1973 och verk, långt borta från den praktiska verksamheten, att alltid förbliva J amatörer för att inte säga dilettanter.” Så långt professor Lindbeck. Allmänna pensions När han framförde sin bistra kritik av dem som — för att på nytt citera — fondens förvaltning, honom — ”i allmänt oförstånd vill leka chefer över företagarna i 7. Mm. näringslivet”, då fanns ännu inte industriverket och inte heller fjärde AP-fonden med sina näringspolitiska ambitioner. Vad skulle professor Lindbeck månntro säga i dag? Kockarna har blivit allt flera. Industridepartementet, industriverket, investeringsbanken, nu den fjärde AP-fonden — alla skall de bedriva näringspolitik och selektiv sådan med alla de risker det innebär för felbedömningar och — det måste tyvärr också sägas — för vad som kallas mygelekonomi. För den samhälleliga planering som naturligtvis behövs har en sådan oklar ansvarsfördelning och en sådan risig organisation stora risker. Herr talman! Om det nu är så att AP-pengar i nuvarande form efterfrågas långt utöver utbudet, att näringslivet inte hyser någon särskild het önskan efter AP-pengar som riskkapital, att vi redan har planeringsorgan för landets näringsliv — vad återstår då som skäl för aktieköpen? Svaret är: Man är ute efter det som statsminister Erlander för fjorton år sedan lovade att man inte skulle vara ute efter, nämligen att via AP-fonderna öka samhällets maktpositioner. Utan att märka ord kan man inte undgå att lägga märke till att uttrycket ”samhället” ofta av regeringen används när den talar om sina egna aktiviteter. Det är ett missbruk av ord. Om aktieköp för AP-pengar skulle innebära ökat samhällsinflytande tycker vi riksdagsmän, i varje fall inom oppositionen, i vår enfald att riksdagen borde få vara med på en kant. Det tyckte kapitalmarknadsutredningen också. Men regeringen har i sitt förslag rensat bort allt som innebar kontroll från riksdagens sida. Borta är tanken att satsningar utöver de första 500 miljonerna skulle prövas av riksdagen. Borta är önskemålet, stött av bl.a. riksgäldsfullmäktige och riksbanksfullmäktige, att fondens förvaltning skulle bli föremål för riksdagens granskning. På den punkten skall det förresten bli intressant att se hur de socialdemokratiska riksdagsmän kommer att rösta som är placerade i de institutioner som önskat en riksdagsgranskning. ”Samhället” tycks vara regeringen — det har demonstrerats i andra sammanhang — och vissa korporationer, medan riksdagen skjuts åt sidan. Herr talman! Jag har fört fram starkt kritiska kommentarer till regeringsförslaget om att man med ett okontrollerat ökande belopp av AP-pengar skulle kunna gå ut och köpa aktier. Jag har erinrat om att den enskilde pensionären — till skillnad från vad som kan gälla vid enskild försäkring — inte får sina villkor på något sätt förbättrade genom att överskottet i AP-hanteringen blir stort. Jag har inte kunnat finna några samhällsekonomiska skäl som talar till förmån för arrangemanget. Jag har betecknat det som missbruk av ord att tala om ökat samhällsinflytande, när bestämmanderätten kommer att ligga hos en liten krets människor 45 Att behöva komma med stark kritik är aldrig roligt. När nu AP-fondernas placeringsformer kommit under debatt, vill jag gärna föra fram också positiva förslag. En rad sådana finns och har framlagts av oppositionspartierna. De har delvis redan redovisats här i debatten. Man återfinner dem i reservationerna 11—15, 17, 18 och 20, till vilka jag ber att få yrka bifall. De förslag som oppositionen fört fram men som den socialistiska majoriteten röstat ner i utskottet och väl kommer att rösta ner också här i kammaren har prövats på andra håll i världen. Man söker sig där fram till lösningar där den enskilde arbetstagaren eller företagaren ges utrymme för att skapa och behålla värden inom sin egen sfär. Men här hemma står vi nu inför ett förslag som med tvivelaktiga resonemang, siktande till ökad ekonomisk effektivitet, och än mera tvivelaktiga påståenden om samhällsinflytande inbjuder till ett arrangemang, genom vilket ytterligare ett stycke beslutanderätt förs bort från de många människorna till de samhällets toppmän som redan har mycket makt. Att vi inom moderata samlingspartiet inte vill medverka till detta är självklart. Vi vill i stället, och det har vi redovisat i våra motförslag, öka den enskildes rörelsefrihet och trygghet i ägandet. Om praktiska detaljer kan man ha olika åsikter, men i denna fråga står mot varandra två i grunden skilda uppfattningar om hur ett samhälle bör byggas. Därför säger vi nej till den ökade centralisering och toppstyrning som ett bifall till en fjärde, aktieägande, AP-fond skulle innebära.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 2 b, 3,4 b, 5, 9, 10 och 21. För dem som i politiken bara ser valtaktik består konsten däri, att man skapar frågor och skiljelinjer som egentligen inte finns. Att man skapar frågor, som man kan göra stora valkampanjer på, trots att frågorna i verkligheten inte alls står på det sättet. Att man skapar skenfrågor och därmed slipper tala om vad saken verkligen gäller. ATP-frågan har blivit ett utmärkt undervisningsexempel på denna politikens s.k. konst. Här har vi nu den socialdemokratiska regeringen. Den försöker hitta en valfråga. Därför framställer den ATP-förslaget som en stor progressiv förändring i samhällets maktstruktur. Statsministern har sagt att detta är den största omvälvningen sedan allmänna rösträttens införande. Här har vi vidare moderaterna och folkpartiet. De behöver också en valfråga. Därför måste de också omforma verkligheten. Därför tar de fram det gamla socialiseringsspöket ur garderoben. De vill också framställa frågan som en stor, hotande maktförändring, fast från motsatt utgångspunkt. Av valtaktiska skäl vill alltså tre partier — socialdemokrater, moderater och folkpartister — skapa en skendebatt kring frågan för eller mot en omvälvning, för eller mot socialism, för eller mot Men så ställer centern genom sitt beteende hela den stora valbluffen Torsdagen den på huvudet. Centern visar sig i ATP-frågans huvudavsnitt ha samma 24 maj 1973 mening som socialdemokraterna. Och med detta avslöjas falskheten i herrar Palmes, Bohmans och Heléns sätt att framställa hela saken. För om Allmänna pensionsmoderaterna och folkpartiet skulle haft rätt i att det här var ett försök fondens förvaltning, m.m. till smygsocialisering — ja, då är ju deras bröder i centern lika goda smygsocialister som regeringen. Centern skulle vara en anhängare av statlig maktkoncentration — detta decentralistiska parti. Men så kan det ju bara inte förhålla sig. På samma sätt är det med socialdemokraternas valspekulation. Om det här verkligen var den stora skiljelinjen mellan regering och borgerlig opposition — varför då detta samspel mellan regeringen och centern i förslagets alla viktigare punkter? Vart tog den stora skiljelinjen vägen? Ja, den tog inte vägen någonstans, för den existerade aldrig i verkligheten utan bara i valtaktikernas fantasi. Bakom ATP-förslaget ligger kapitalmarknadsutredningens förslag. Det sammanfaller med regeringsförslaget i huvudaspekten men skiljer sig i ett antal tekniska avsnitt. Centerns ståndpunkt sammanfaller med utredningens. I utredningen har suttit tre kända socialdemokrater. Ingen tror väl att de plötsligt blivit centerpartister? Eller att bankkapitalets representanter i utredningen plötsligt blivit anhängare av socialism eller statlig maktkoncentration? Nej, allt detta visar bara att socialdemokrater, centerpartister, byggnadsförbundets ordförande och storbankerna är överens om alla huvudfrågor i det här ärendet. Och varför är de det? Ställer man den frågan, kommer man in på vad det i verkligheten handlar om. Socialdemokraterna och centern gör här ett stort försök att hjälpa en åldrande kapitalism på fötter. Kapitaltillförsel från stat och försäkringsfonder är ett karaktärsdrag hos ett stadium i kapitalismen. Det måste till för att uppskjuta krisen och försvara systemet mot socialismen. Det finns en lag under kapitalismen som kallas lagen om den sjunkande profitkvoten. Kapitalets avkastning utgörs av mervärdet. Mervärde kan bara utvinnas ur arbetskraften. Men allt större del av totalkapitalet läggs ut i fast kapital, inte i löner. Mervärdet tenderar i kapitalismens högsta stadium att sjunka i förhållande till totalkapitalet. Försök att kompensera detta genom lönesänkningar stöter på svårigheter genom de arbetandes intressekamp. Inför detta dilemma måste staten rycka in. Storfinansen är inte alls motståndare till dessa statens hjälpaktioner, tvärtom, den önskar dem aktivt — det visar storbankschefernas uppslutning kring kapitalmarknadsutredningen. Staten hjälper i detta läge storfinansen på många sätt. Man tar över försörjningen av den växande armén arbetslösa och undersysselsatta. Socialhjälpen får betala en växande del av de arbetandes levnadskostnader. Storfinansen beviljas skattelättnader. Storfinansens företag får låna stora belopp ur AP-fonderna. Nu är tiden mogen för att förse storföretagen också med riskkapital ur dessa fonder. Kapitalismens kris skall nu motverkas genom skärpt offensiv på exportsidan och tyngre teknologi. Staten vävs alltmer samman med storfinansen. 47 AP-fonderna representerar stora belopp. De utgör en avsevärd ännu slumrande makt. Rätt använda kunde de bli utgångspunkter för progressiva inbrytningar i kapitalismens struktur, ett värdefullt kampmedel. Som det nu blir, används de som stöttor åt en vacklande kapitalism, vars produktion av arbetslöshet och miljöförstöring växer vida snabbare än dess produktion av nyttigheter. Från dessa utgångspunkter är regeringsoch centerförslaget ett dåligt förslag. Det är dåligt av många skäl. De belopp som skall användas för aktieköp ger ingen verklig makt. De är bara en hjälp åt storfinansen som man inte får mycket i utbyte för. 500 miljoner skall nu användas för aktieköp. Enbart de börsnoterade bolagens aktiekapital uppgår till över 12 000 miljoner, samtliga aktiebolags utom de minsta till över 20 000 miljoner. AP-fondssatsningen utgör alltså ca 4 procent av de börsnoterades aktiekapital och 2 procent av det totala aktiekapitalet. Av det blir ingen makt. Hela satsningen är för övrigt mindre än ett enda års genomsnittlig tillväxt av det privata aktiekapitalet i landet. Vpk däremot vill satsa 3 000 miljoner i första omgången och i statliga industrier, där arbetarna skall ha det tunga inflytandet. Enligt regeringen och centern skall aktieköpen skötas av en fjärde fondstyrelse. De lönarbetandes representanter förutsätts utgöra en minoritet i styrelsen. Vpk föreslår en enda fondstyrelse för alla AP-medel. I den skall de lönarbetande ha majoritet. Storfinansen skall inte vara representerad. I nästan alla storbolag ligger makten i händerna på en eller två finansgrupper. De kommer aldrig att vilja sälja ifrån sig kontrollen över bolagssstämmorna. Därför förblir AP-köpen marginalposter. Regeringsförslaget innebär att lönarbetarnas pengar skall satsas på företag som storfinansen vill utveckla. Man kan inte styra produktutveckling och satsning i någon annan riktning än den storfinansen redan bestämt. Satsningen kommer inte att skapa fler arbetstillfällen. Sedan 1960 har näringslivet tillförts netto över 500 miljoner kronor årligen i nytt riskkapital via aktiemarknaden. Ändå har den privata sektorns sysselsättning klart minskat. Och hur blir det med det ackumulerade kapital som lönarbetarnas pengar skall hjälpa storfinansen att öka? Vem garanterar att storfinansen inte för ut stora delar av detta till andra länder, liksom den redan gjort? Det kan regeringen inte garantera. Den har tvärtom underlättat saken, bl.a. genom sitt avtal med EEC. Är det meningen att lönarbetarna i Sverige skall vara med och förse Portugal och Brasilien med kapital? Enligt vpk:s mening skall inte lönarbetarnas pengar användas för storfinansens äventyr och för att stötta under ett döende system. Det skall användas som ett verkligt kampmedel i den lönarbetande klassens intressen. De skall in i företag som kontrolleras av de lönarbetande själva, företag som kan ge ny inriktning åt produktionen. Företag som inte bara styrs av en brutal kommersialism utan av folkmajoritetens intressen. Företag som hör framtiden till och som därför kan skapa en ökad sysselsättning. Företag som kan bli drivmotorer för utvecklingen i de många regioner som nu lider under arbetslöshetens och avfolkningens Nr 98 obönhörliga lagar. Sådana industrier vill vi skapa. Men, säger regeringen, vi är visst inte motståndare till statliga industrier. Vi har ju satsat på NJA och är beredda att satsa mer. Ja, men vad är det för statsindustri regeringen har åstadkommit? Är det en Allmänna pensionstidsenlig, progressiv industri? fondens förvaltning, I åratal har man svältfött NJA med gammaldags, otidsenlig utrustning. Nu måste man pumpa in pengar för att inte verket helt skall försumpas. Statssektorn är i dag ett oöverskådligt plotter av inbördes osammanhängande produktion, som inte medger en ekonomisk-politisk linje. Skandalerna har avlöst varandra, statsföretagens högste chef har måst avgå. Bokföring och kostnadskontroll har inte motsvarat normal standard. När televerket gör ett bra utvecklingsarbete, skapar man ett partnerföretag med LM, som garanterar LM fördelarna. När man bygger upp en atomreaktorindustri, lämnar man utvecklingsarbetet till ett amerikanskt storföretag, som dessutom som tack får en stor post gratisaktier. Och när såg man inom den privata storfinansen ett företag som styrdes så konservativt, odemokratiskt och auktoritärt som det statliga LKAB? Det är socialdemokratisk statsföretagsamhet. Den har öppnat bräschen för de borgerligas angrepp. Den har bragt statsföretagsamheten i vanrykte. Den sortens statskapitalism har vpk inget till övers för. Vi säger i stället: Satsa AP-medel i vidgad statlig industri med avancerad teknologi och framtidsinriktning. Satsa på att utveckla den slumrande möjligheten i järnvägsväsendet och den kollektiva trafikapparaten. Satsa på att rensa upp i de sociala bristsektorerna och på miljösaneringens område. Då skapas arbete, och arbetet blir en insats för folkflertalet, inte för storfinansens vinster. Det går ett par hundratusen människor omkring här i landet som inget bättre begär än ett sådant arbete. Men nu ropar man: Hur skall dessa basindustrier, som vpk vill bygga upp, kunna existera? På vilka marknader skall de sälja? Inte kan man bara bygga upp en produktion för att folk skall ha något att göra. Den måste ju avsättas. Det är riktigt, men de som säger så har inte alls förstått idén i vpk:s program för att bekämpa arbetslösheten. De olika delarna i det programmet stöder varandra. De bildar marknad och underlag för varandra. När man utvecklar det försummade järnvägsväsendet till högsta möjliga teknologi, skapar det inte bara jobb åt anläggningsarbetare och järnvägsfolk, utan det blir också underlag för ny, modern elektroteknisk tillverkning och transportmedelsindustri. Det blir effektivare transporter, vilket gynnar utvecklingen i avlägsna regioner och allmänt förbättrar även exportindustrins kostnadsläge. När man satsar på sanering av stadsmiljöer, blir det utrymme för anläggningsoch byggmaterialindustrin. När man bygger ut barnstugorna blir det dessutom ökad efterfrågan på unga krafter med pedagogisk och socialpolitisk utbildning. När man satsar på att bekämpa föroreningarna blir det underlag för avancerad miljöteknologi. När man går in för att spara energi betyder det ökade uppgifter för 49 isoleringstekniken. Det är då de många arbetslösa och undersysselsatta kan göra en produktiv insats. Deras ökade efterfrågan kommer att rikta sig emot industrier som kan göra hållbara och vettigt utformade konsumtionsvaror, inte undermåligt, pribilligt skräp och slitochsläng-produkter. Denna absoluta och relativa utbyggnad av den nationella marknaden kommer att minska det ensidiga exportberoendet som nu leder till rovdrivt och slagsida i hela ekonomin. Denna uppgift, att bekämpa arbetslösheten, att bekämpa rovdriften, att attackera energislöseriet, att sanera miljön, att ta itu med de skriande sociala och socialmedicinska problemen i detta vinsttänkandets och egoismens samhälle — finns det någon bättre uppgift att erbjuda den nya generationen? Det är fel om man tror att unga teknologer och socialarbetare bara bryr sig om personlig karriärism och rikliga traktamenten. De är i de flesta fall djupt medvetna om samhällets kris. De ser motsättningen mellan profittänkandet och folkets behov. Ger dem arrangerade arbetsproblem, ger dem möjligheten att göra en insats för folket, och de kommer att svara med entusiasm. Deras längtan efter en meningsfylld uppgift är större än deras begär efter en direktörsposition bakom mahognyskrivbord. Sådant är i korthet vpk:s program för kamp mot arbetslösheten och för att använda AP-fonderna. Det förenar dagens kamp mot arbetslösheten med det långa perspektivet: kampen för socialismen. Det upphäver i sig själv inte kapitalismen och dess utvecklingslagar. De första stegen i programmet berör inte systemets grundval. Men i kommande steg kräver programmets genomförande makt över hela kapitalet, planmässighet i hela ekonomin. Då kräver de arbetande makten i hela arbetslivet. När de är beredda att ta denna avgörande strid, när de skaffat sig maktmedel som är starka nog, då störtas kapitalismen. Då står socialismen för dörren. Då viker finansimperierna för arbetarmakten.

Herr talman! Man kan indirekt från det nyss hållna anförandet avläsa Jörn Svenssons mening och åsikt om att socialdemokraterna blivit alltför centerpartistiska på sista tiden. Tanken är mycket intressant.

Herr talman! De två senast agerande herrarnas åsikter om var socialdemokratin och centerpartiet befinner sig får de klara upp sins emellan. Jag upplever Jörn Svensson som så, att han beskyllde centerpartiet för att ha blivit mer socialistiskt, men jag tror inte riktigt på honom. Jag tycker att det är på väg åt det andra hållet. Det förslag vi behandlar här i dag har, på ett helt annat sätt än vad som brukar vara fallet, diskuterats i pressen och i den offentliga debatten under mycket lång tid. Diskussionen har i långa stycken varit upphetsad och bjudit på våldsamma överdrifter. Det är tydligen så, att förslaget att använda en del av AP-fondernas medel till att köpa aktier har rört vid känslosträngar och gamla fördomar på ett alldeles särskilt sätt. Förslaget Nr 98 har ju t.o.m. betecknats som den största socialiseringsaktionen som vi Torsdagen den någonsin upplevt i vårt land. Vissa smågrupper på yttersta vänsterkanten, 24 maj 1973 som ju inte kar se något positivt i en reformistisk-demokratisk utveckling, talar om att detta är ett, som det heter, nytt försök att ”lura Allmänna pensionsarbetarna”. Vi som i utskottet har haft att arbeta med den här frågan på fondens förvaltning, ett mer praktiskt plan har svårt att förstå alla dessa upphetsade 2. Mi uttalanden.

En mycket stor del av sparandet sker nu i AP-fonderna, och då är tanken att kunna använda en del av AP-fonderna för aktieköp inte så särskilt revolutionerande. AP-fonderna har ju till uppgift att garantera våra framtida pensioner, och den enda verkligt hållbara garantin för det är ju att vi har ett system som innebär att vårt näringsliv är effektivt och produktivt också i framtiden. Denna enkla sanning har också framförts från de anställda i näringslivet som ju ytterst är ägare till pensionsfonderna. LO har i skrivelse till Kungl. Maj:t för två år sedan hemställt om en utredning av frågan. TCO tillstyrker också att AP-fonderna används på detta sätt. Varför är man då så upprörd på folkpartioch moderathåll över det här förslaget? Jag kan inte förstå annat än att det måste bero på att de anställda och deras fackliga organisationer genom dessa aktieköp skulle få ett inflytande i företagen som dessa partier inte vill vara med om. Denna avvisande inställning till de anställdas deltagande i företagens kapitalförsörjning är egentligen ganska avslöjande. De borgerliga misstror inte de svenska kapitalägarna, och de misstror inte heller i högre grad de multinationella finansiärerna, men när de anställda i vårt land vill göra en insats för kapitalförsörjningen, är det plötsligt farligt. Då representerar pengarna maktkoncentration och socialisering, och det värjer man sig häftigt emot. Svenska kapitalägare — bara de har tillräckligt stora kapitaltillgångar — är tillförlitliga, och multinationellt kapital är man inte rädd för, men de anställdas kapital, AP-fonderna, tror man inte på. Jag frågar mig om misstron mot ekonomisk demokrati kan uttryckas klarare än de borgerliga gör här? Denna skräck för ett större mått av ekonomisk demokrati försöker man visserligen dölja bakom tal om att det är staten och finansministern som kommer att styra företagen eller, som man säger ibland, att det är en styrelse på elva personer som skall styra hela det svenska näringslivet. Man talar också vackert om att man vill skapa inflytande på andra vägar. Man lägger fram flera förslag som innebär något som jag vill karakterisera som ett slags individuella allmosor till de anställda, eller också föreslår man system som är sådana att när de prövats på allvar i andra länder visat sig vara helt gagnlösa när det gällt att garantera inflytande för de anställda. Tydligen anser sig dessa två partier sitta inne med ”en högre visdom” som skall påtvingas de anställda. De anställda begriper inte här 51 sitt eget bästa. Den demagogiska diskussionen om ”makten över företagen” borde väl kunna upphöra nu efter den klara beställning utskottet gör av lagändring och andra praktiska anordningar, som skall garantera att rösträtten för de aktier som AP-fonderna köper i varje företag som regel skall utövas av de anställdas representanter. Men jag vill betona att bakom den beställning som utskottet gör står inte folkpartiet och moderaterna. De två partierna vill inte vara med om att AP-fonderna används på det här sättet. De yrkar endast avslag och deltar inte heller i beslutet om att garantera de anställda rösträtt. Det är på ett sätt naturligtvis följdriktigt. Tror man att de anställdas aktiepengar är farliga, skall man naturligtvis inte ge de anställda rösträtt. Det ligger en viss logik i det här, en avslöjande logik för partiernas sätt att tänka. Bakom dagens utskottsbetänkande står alltså i större eller mindre grad socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet kommunisterna. Folkpartiet och moderaterna yrkar blankt avslag. Alla de tre borgerliga partierna yrkar dock i första hand uppskov med ställningstagandet till propositionen till höstriksdagen. Detta är ett underligt ställningstagande av centern. Man talar ju storordigt på centerhåll om att man skall vinna valet i höst och sedan bilda regering tillsammans med folkpartiet och moderaterna. Nu vet centern att båda dessa partier är emot varje som helst användande av AP-fonderna för aktieköp. Centerledaren har sagt att alla partiskiljande frågor skall läggas på is vid en sådan regeringsbildning, och då kan man konstarera att den här frågan om användandet av AP-fonderna för aktieköp skulle bli grundligt nedfrusen om centern får som den vill — alltså ett uppskov till hösten. Man har här anledning att ställa frågan: Vad är det egentligen centern vill? Vill den ha aktieköp eller inte? Den frågan är värd att ställas, eftersom centern går ihop med de övriga borgerliga partierna om det här uppskovet. I anledning av propositionen har avlämnats sex motioner, och jag vill med några ord kommentera huvudyrkandena i dessa samt utskottets ställningstagande. När det gäller inrättandet av en fjärde fond med uppgift att handha aktieköpen och styrelsens sammansättning i en sådan fond är socialdemokraterna och centern överens och stöder propositionen. Vpk däremot yrkar i sin motion och i en reservation att en enda fondstyrelse skall inrättas för att handha såväl de nuvarande tre fondstyrelsernas uppgifter som de uppgifter som skulle åläggas den fjärde fondstyrelsen. Eftersom kapitalmarknadsutredningen har i uppgift att göra en översyn över hela frågan om AP-fondernas förvaltning, är det därför naturligt att utskottet avstyrker detta förslag och inte vill ta ett beslut i den här frågan så länge en utredning pågår. Vad det gäller det belopp som skall stå till förfogande för aktieköp finns i yrkandena tre olika förslag. Utskottsmajoriteten förordar propositionens förslag som innebär att till aktieköp skall anvisas 500 miljoner kronor nu, med rätt för Kungl. Maj:t att efter förslag från fondstyrelsen, sedan ökad erfarenhet vunnits, besluta om ökning av det belopp som avdelats. Centern föreslår i denna fråga att utvidgning av rambeloppet får ske först efter riksdagens medgivande i varje särskilt fall. Vpk yrkar i sin motion att fem procent av fondmedlen skall placeras på sätt som anges i deras motion. Nr 98 Utskottsmajoriteten finner för sin del propositionens förslag väl 3 FEN Sul Torsdagen den underbyggda och tillstyrker dessa. Det måste väl ändå anses rimligt att 24 maj 1973 Kungl. Maj:t medges rätten att besluta om ökningar i aktieköpsfonden 2127 sedan man vunnit en viss erfarenhet. Kungl. Maj:t har ju eljest till uppgift — Allmänna pensionsatt sköta hela kapitalfördelningen, hela kapitalstyrningen i samhället. Jag fondens förvaltning, har så väldigt svårt att förstå invändningen att Kungl. Maj:t inte då skulle Mm.m. klara den här uppgiften. Vi i utskottsmajoriteten kan inte finna att det är behövligt att riksdagen skall besluta i de här frågorna. Skall vi verkligen behöva ha nya politiska strider om principen för aktieteckning varenda gång den minsta utökning skall ske här? Utskottet avstyrker därför centerns liksom vpk :s förslag, vilket bygger på en helt annan uppläggning av den här frågan. Enligt propositionens förslag skall aktier kunna köpas i svenska aktiebolag med undantag endast för sådana bolag som bedriver bankeller försäkringsrörelse. Särskild uppmärksamhet har riktats på a.k. emissioner som nu blir möjliga. På denna punkt yrkar vänsterpartiet kommunisterna att medlen skall användas för satsningar i nya statliga basindustrier. Utskottsmajoriteten, som tillstyrker propositionens förslag, pekar på att det i grunden inte är något hinder för att denna aktiefond kan köpa aktier i statliga bolag. Men vi säger i utskottet att man får förutsätta att finanseringen av statliga industrier i framtiden, precis som nu, får ske på annat sätt än genom aktieförsäljning. När staten i dag går ut och startar industrier bjuder man inte ut aktier till försäljning för att skaffa kapitalet. Låt mig tillägga att jag personligen ingalunda ser det så att de statliga företagens utbyggnad är avslutad. Jag anser att det är nödvändigt med satsningar på nya statliga industrier framöver. Men de pengar som erfordras för det ändamålet torde staten kunna skaffa på annat sätt än ur denna aktiefond, även om den möjligheten ju står öppen. Talet här om att aktieköp i de privata företagen — enligt propositionens yrkande — skulle vara gåvor till storfinansen eller, som herr Svensson i Malmö uttryckte det, stöd till en åldrande kapitalism faller på sin egen orimlighet. Tvärtom är det ju så att de anställda genom aktieköpen kan förvärva ett inflytande i företagen som inte går att få på annat sätt. Vad sedan gäller frågan om hur stora aktieposter i varje enskilt företag som skall förvärvas av fonden så föreslår propositionen ingen särskild begränsning, utan det bör ankomma på fondens styrelse att förvärva de aktier som den prövar lämpligt. Centern yrkar i sin motion att fonden inte skall få rätt att förvärva mer än högst 5 procent av aktierna i varje särskilt företag. Detta föreslogs av den s.k. kapitalmarknadsutredningen. Centern accepterar alltså helt kapitalmarknadsutredningens förslag som i allt väsentligt jämställer AP-fonderna med privata försäkringsbolag. För dem gäller ju den här 5-procentsgränsen. Men centern ömmar i motioner och deklarationer mycket för de anställdas medinflytande och medbestämmanderätt, och partiet brukar också uttala sig vackert för ekonomisk demokrati. Här är ett tillfälle att 53 praktiskt visa sitt intresse, men då sviker centern. Begränsningen till 5 procent av aktiekapitalet innebär ju närmast att man garanterar att de anställda icke skall få något verkligt inflytande via sitt aktieinnehav. Är det bara i paroller och valmanifest som man tänker på de anställda? Inför praktiska beslut där tvekar man. Man vill ge intrycket av att vilja något, men man fullföljer det aldrig. Man vågar inte gå så långt. Man kan ställa frågan: Vad menar centern egentligen på den punkten? Beträffande avkastningen på den fjärde fondens medel föreslår propositionen att all avkastning skall få återinvesteras inom fondens verksamhetsområde. Utskottsmajoriteten tillstyrker det och yrkar avslag på yrkandet om att avkastningen skall gå tillbaka till de övriga delfonderna. I kapitalmarknadsutredningens förslag fanns det detaljerade förslag till granskning av fjärde fondens verksamhet. Dessa yrkanden tas upp i centerns partimotion. Man föreslår att fjärde fondstyrelsens verksamhet årligen skall bli föremål för riksdagsbehandling, byggd på förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. En årlig sakgranskning skall också utföras av fem särskilda av riksbanken och riksgäldsfullmäktige valda personer. Finansministern uttalar i propositionen att han inte finner skäl för ett sådant förfarande. Fjärde fondstyrelsens verksamhet bör varje år, precis på det sätt som nu gäller för alla delfonderna, redovisas i förvaltningsberättelsen, och sedan granskas och revideras denna i vanlig ordning av utsedda revisorer. Utskottsmajoriteten, som finner propositionens förslag riktigt och lämpligt, avstyrker dessa motionsyrkanden. Som jag nämnde i början av mitt anförande har utskottet ingående diskuterat frågan om vem som skall utöva rösträtt för den fjärde fondens inköpta aktier i de olika företagen. Frågan har också tagits upp i den allmänna debatten, bl.a. av statsministern, finansministern och industriministern, och den tas också upp från olika utgångspunkter i motioner från både vänsterpartiet kommunisterna och centern. Inom utskottet har enighet uppnåtts om att föreslå riksdagen att göra ett uttalande om att rösträtten som regel skall utövas av de av de anställda vid varje särskilt företag valda representanterna. Vidare föreslår utskottet att riksdagen skall hemställa hos Kungl. Maj:t om sådan ändring i aktiebolagslagen att det blir möjlighet för fondstyrelsen att delegera rösträtten i de olika företagen till flera personer bland de anställda, inte som nu enbart till en enda person. I den debatt som förts under det senaste halvåret om AP-fonderna har också det ena fantasifulla förslaget efter det andra sett dagens ljus. AP-fonderna skall betala de partiellt arbetsföras anpassning i arbetslivet, AP-fonderna skall klara våra hyror, AP-fonderna skall specialstyras till än det ena och än det andra. Det är en beklämmande uppfinningsrikedom. Vad man hela tiden tydligen glömmer bort är att AP-fonderna inte är statens medel. Det är pengar som ägs av de anställda och skall garantera deras pensioner. Att använda dem för att bygga ut och stärka det näringsliv som ensamt kan vara garanten för pensioner i framtiden, på det sätt som nu diskuteras, ligger i linje med AP-fondens uppgift. Alla de andra mer eller mindre fantasifulla förslagen är inte lustiga, ty de visar en okunnighet i sak och ett förakt för ekonomiska realiteter som är beklämmande. Nr 98 | Våra sociala problem får vi klara i samhället i vanlig ordning. Det kan Torsdagen den inte vara de framtida AP-pensionärernas alldeles speciella uppgift att 24 maj 1973 klara av de sakerna. Det är därför som dessa förslag verkar så groteska. SR Nöstrrntsatlanrtrlong BrNRA Men även i många motioner som utskottet behandlar finns det luftiga Allmänna pensionsoch fantasifulla förslag. Återlån till enskilda fysiska personer för fondens förvaltning, placering i fasta värden, i egnahem och annat, är ett förslag. AP-fondernas =”. m. användning i regionalpolitiken är ett annat, slussning av AP-medel via företagarföreningarna och framför allt ett otal uppslag hur man skall föra AP-medel på ständigt nya vägar till småföretagen är andra. Småföretagens kapitalbehov är självklart värt allt intresse, och samhället har också på olika vägar sökt hjälpa till med att tillgodose detta. Också framöver får säkerligen detta kreditbehov noga beaktas. Men att nu liksom rulla småföretagen som hinder i vägen när det gäller AP-fondernas utnyttjande är knappast en hederlig metod. Det finns ingen motsättning mellan regeringens proposition och småföretagens intresse. Utskottsmajoriteten avstyrker därför alla dessa motioner. I motioner som har väckts under den allmänna motionstiden tas också upp ett flertal näringspolitiska frågor. En del av dessa motioner tar upp frågan om lönesparande i företagen och köp av s.k. konvertibla obligationer, förslag om vinstandelslån, utredningsförslag rörande aktier till de anställda såsom andel i företagens förmögenhetstillväxt och mycket annat. Utskottet behandlar alla dessa motioner, men på grund av tidsbrist får jag hänvisa till utskottsbetänkandet. Låt mig endast som allmänt omdöme säga att dessa motioner i de flesta fall syns mig representera ett slags formell ursäkt för att man vill avslå AP-fondförslaget. Man finner, underligt nog, att detta inte är så välbetänkt och vill finna räddningen med hjälp av ett eller annat halmstrå. Utskottsmajoriteten avstyrker alla dessa motioner. Herr talman! Med detta skulle jag ha avslutat min genomgång av utskottets betänkande. Låt mig endast summera med några ord! Det beslut som riksdagen i dag kan fatta om användning av AP-fonderna för vissa aktieköp är ett viktigt beslut. Man skall naturligtvis inte överskatta betydelsen av beslutet. Några revolutionerande resultat kan inte väntas omedelbart. Men jag ser det ändå som en milstolpe i den demokratiseringsprocess i vårt ekonomiska liv som jag vill tro är på väg. Det innebär att de anställda är beredda att träda in som medfinansiärer i näringslivet och ta på sig sin del av ansvaret för kapitalförsörjningen. I motsvarande grad måste då också ekonomiskt inflytande komma de anställda till del. Tillsammans med reformer på andra områden av arbetslivet kan denna utveckling leda till ett betydande mått av medinflytande och medansvar i det ekonomiska livet för de anställda och till en undan för undan alltmera utvecklad ekonomisk demokrati. En sådan utveckling är nödvändig och viktig, om vårt ekonomiska liv skall kunna utvecklas på ett sätt som gagnar hela folket. De anställda i vårt land är beredda och mogna att ta ett större ansvar för denna ekonomiska utveckling. Motståndskören och olycksprofetiorna från konservativt håll kommer säkerligen på sikt att visa sig lika grundlösa och lika vilseledande som de var när samma krafter ville stoppa den politiska demokratin i vårt land 55 men misslyckades med det eller som när det gällde att hindra ATP-reformens genomförande. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Svanberg kommenterade vårt avslagsyrkande till att använda AP-fonderna för aktieköp och menade att vi därmed inte heller ville vara med om att ge löntagarna ett inflytande i företagen. Jag tycker det är ett rätt överraskande uttalande av herr Svanberg. Han måste vara fullt medveten om att med den modell som nu har presenterats av utskottet kommer det här inflytandet i första hand endast de löntagare till del som arbetar i företag, där den fjärde AP-fonden har gått in som aktieköpare. Vad menar socialdemokratin skall ske med alla de övriga företagen? Folkpartiets arbetsdemokratiska program siktar på ett ökat medbestämmande i alla företag, oavsett om AP-fonden råkar äga några aktier där eller ej. För övrigt tror jag att det är litet vanskligt att spela ut vårt arbetsdemokratiska program som varande på kollisionskurs med de stora löntagarorganisationerna. Det torde inte vara obekant för herr Svanberg att vårt program ligger mycket nära det som TCO presenterat. Jag skulle vilja kommentera också en andra punkt i herr Svanbergs inlägg. Han säger mycket vårdslöst att folkpartiet nu kommer med ett alternativ som betyder individuella allmosor. Vad är det för resonemang? Vet inte herr Svanberg att ett system sådant som det vi förordar nu är använt i flera av industriländerna ute i Europa? Kanske det bästa exemplet är Västtyskland, där i dag 8 miljoner arbetstagare finns med i det här systemet, och det i utbyggnadsskedet. Fullt utbyggt räknar man med att denna sparandeform, vinstandel i kapitaltillväxten i företagen, skall utgöra inte mindre än en tredjedel av allt sparande som sker i Västtyskland. Det är litet magstarkt att kalla det allmosor. Slutligen skulle jag också vilja kommentera påståendet att vi nonchalerat problemet med multinationella företag. Herr Svanberg var i går med i en debatt, efter vilken riksdagen avslog ett folkpartiyrkande som innebar att man skulle uppdra åt den svenska regeringen att ta initiativ till upprättande av ett internationellt organ för samråd, ömsesidig information och kontroll av multinationella företag. Det var för övrigt ingalunda första gången vi tog upp de multinationella företagens problem här i riksdagen. Det är en angelägen uppgift som vi ser det och den förtjänar stor uppmärksamhet i fortsättningen.
Herr talman! Herr Svanberg berörde ju vårt partis uppfattningar på ett mycket seriöst sätt, skulle jag vilja säga, och det var väl inte så särskilt mycket som man kunde haka upp sig på. Men det var några saker. Herr Svanberg säger att han tycker att det var underligt att centern har kunnat gå med på uppskovslinjen. Ja, det är inga principiella och ideologiska skäl för att vi har gjort det, utan det är den arbetsbelastning som vi har haft här i riksdagen och det förhållandet att propositionen i så hög grad avvek från kapitalmarknadsutredningens förslag. Detta är hela Nr 98 SE Torsdagen den Låt mig fastslå att vi vill ha aktieköp från AP-fonderna, men vi vill ha 24 maj 1973 dem enligt kapitalmarknadsutredningens förslag, och det har vi redovisat. —L — — — Herr Svanberg behöver inte fråga hur vi vill ha det; det finns faktiskt Allmänna pensions Sedan tar herr Svanberg upp det här med S-procentsspärren som kapitalmarknadsutredningen föreslog. Jag vill då säga att vi är i väldigt gott sällskap i det avseendet. Om jag är rätt underrättad deltog herr Knut Johansson i Stockholm i kapitalmarknadsutredningens arbete, och han biträdde den S-procentsspärr som sedan kom att bli utredningens förslag. Så säger herr Svanberg att vi sviker de ATP-försäkrade. Nej, det gör vi inte, och herr Svanberg får väldigt svårt att förklara för svenska folket att en central fondstyrelse i Stockholm på ett bättre sätt kan företräda de människor som finns ute i företagen. Vi vill just att man skall kunna ha en delegationsrätt och att aktiebolagslagen skall kunna ändras så att detta blir möjligt. Beträffande detta med riksdagsbehandlingen av fondstyrelsebesluten, ett förslag som sammanfaller med kapitalmarknadsutredningens förslag, så trodde jag att herr Svanberg var av den uppfattningen att riksdagen skall ha en möjlighet att ta ställning till detta. Jag fick inte någon klar bild av herr Svanbergs mening i det fallet.

Herr talman! Jag börjar med att instämma med herr Svanberg när han använde formuleringen att den enda verkligt hållbara garantin för pensionerna är ett väl fungerande näringsliv. Ja, det är ju, herr Svanberg, vad vi har sagt på vårt håll ständigt och jämt och vad vi fortfarande säger. Men att från den självklarheten dra slutsatsen att 500 miljoner kronor ur AP-fonderna nu behövs för att säkra framtiden för näringslivet i landet är verkligen uppseendeväckande. Är det så illa ställt att man måste kasta in sina sista reserver, ta dem från den långa kapitalmarknaden, där de utomordentligt väl behövs, och mobilisera dem i risktagande operationer? Om vi gjort ett sådant påstående från vårt håll hade säkerligen herr Svanberg varit den förste att protestera. Herr Svanbergs argumentering ger ett besked om den nöd som man alltid hamnar i när man inte vill kännas vid sina verkliga motiv, inte vill klämma fram dem. Att motiven för förslaget om fjärde AP-fonden är maktpolitiska har vi finansministern ord på — de som citerats från det socialdemokratiska partiets kongress i höstas. Samma svårighet mötte herr Svanberg när han talade om de anställdas medinflytande. Folkpartister och moderater har — det vet herr Svanberg mycket väl — kommit med konstruktiva förslag på den punkten. Egendomsägande demokrati — det är det arbetsnamn som vi för vår del har för strävandena att ge de anställda både större inflytande och bättre villkor. Herr Svanberg kan inte vara okunnig om detta.
Herr talman! Ingvar Svanberg säger — och har just fått medhåll från moderaterna — att näringslivet är den ensamma garanten för att satsningen från AP-fonderna skall resultera i ökat välstånd och att det är det enda rimliga sättet att satsa. Får jag fråga: Skall man tolka detta som en allmän bekännelse till kapitalismen och dess eviga bestånd, i all synnerhet som det kombineras med en mycket summarisk och litet föraktfull kritik av de tankegångar som vårt parti har framfört? Om det inte är så har ju herr Svanberg chansen att ta tillbaka det. Sedan anklagar herr Svanberg centerpartiet, med visst skäl, för att begränsningen genom S-procentsspärren skulle innebära en begränsning också av löntagarinflytandet i aktiebolagen. Men då uppstår frågan: Varför vill ni inte själva ha löntagarmajoritet i fjärde fondstyrelsen eller en enad fondstyrelse, som LO har föreslagit, med löntagarmajoritet? Och varför fanns inte detta förslag om rösträtten för de anställda med i regeringsförslagets ursprungliga upplaga? Ytterligare en fråga: Hur skall ni tvinga finansgrupperna att avstå från sina tätpositioner i de stora företagen? Det är ju den enda förutsättning under vilken man kan diskutera att det skulle bli verklig maktförskjutning i storindustrin. Att kunna bryta igenom där är omöjligt dels på grund av summans litenhet, dels också på grund av den totala avsaknaden av tvångsmedel och möjligheter att bryta in ifall inte storfinansgrupperna vill sälja sina aktier. Slutligen: Hur kan herr Svanberg garantera att lönearbetarnas pengar, som nu kanaliseras ut i form av riskkapital till näringslivet, inte blir föremål för den form av kapitaltillförsel till utlandet som nu spelar så stor roll? Socialdemokratin är ju ännu så länge det stora arbetarpartiet. Det vore skäl i att herr Svanberg litet mer preciserade vilken inställning ni har till det kapitalistiska systemet som sådant. Nu får man intrycket att detta är en bekännelse till systemets bestånd och ett försök att hjälpa det på fötter i en krissituation, där man borde ha agerat annorlunda.

Herr talman! Jag tycker att herr Wirtén i sitt anförande egentligen mycket väl vitsordat vad jag sade om folkpartiet. Han säger: Vi i folkpartiet har ett program för arbetsplatsdemokrati och medinflytande på övriga vägar, men vi vill inte vara med om att de anställda får inflytande — indirekt blir det ju detta han säger — över den ekonomiska situationen i företagen. Han vill inte släppa in de anställda som aktieägare. Herr Wirtén vet mycket väl att hela systemet bygger på att man har inflytande där. Men enligt herr Wirtén skall man nöja sig med att säga att de anställda skall få visst inflytande. Det är i och för sig värdefullt att man har inflytande på sin egen arbetsplats — bara det inte berör kärnpunkten i folkpartiets hela ideologi, att man inte på något sätt får röra vid kapitalets makt över det hela. Det skall vara litet, litet inflytande på sidan om — ni brukar ibland tala om inflytande när det gäller att utse företagsläkare och sådant. Är det detta som är det stora och revolutione rande i de svenska företagens demokratisering? Nr 98 Herr Wirtén talade vidare om ett vinstandelssystem i Västtyskland. Ja, Torsdagen den jag vet mycket väl hur det är med detta. Jag skulle vilja rekommendera 24 maj 1973 herr Wirtén att besöka västtysk fackföreningsrörelse och höra efter hur —X 5 — — — förtjust man är över detta system, innan herr Wirtén går upp och säger att — Allmänna pensions det är så utomordentligt bra. fondens förvaltning, m.m. Sedan kom herr Wirtén in på de multinationella företagen och sade att vi i går voterade bort en folkpartimotion om bättre kontroll över de företagen. Jag vill då citera några rader av vad utskottet skrev om den saken; sedan kan herr Wirtén inte fortsätta med det talet: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att en internationell samverkan är nödvändig, men vi hänvisar till vad vi redan är engagerade i och anser därför det onödigt med något nytt organ. Vi deltar ju redan i arbetsgruppen i OECD — — —.” Därefter räknar utskottet upp vilka organ man samarbetar med, t.ex. ILO, UNCTAD och ECOSOC. Det var ju inget annat folkpartiet föreslog än att man skulle ha en särskild byrå för detta, och det är väl ingenting som påverkar de multinationella företagen. Med det kan jag lämna herr Wirtén och säga några ord till herr Gustafsson i Byske. Han sade att detta med uppskovet bygger inte på några principer, det har bara att göra med arbetsbelastningen i riksdagen i år. Vi vill ha aktieköp, sade han. Det var ju en bra försäkran. Men hur kommer det att bli med den saken om vi får en borgerlig regering i höst? Kan herr Gustafsson då garantera att den regeringen lägger ett förslag om att köpa aktier med AP-fondsmedel? Det är ju meningslöst att påstå något sådant, när man hela tiden agerar så att man skall få en regering där två tredjedelar inte vill vara med om det. Då blir det ju principer, det blir ingen verklighet av det. När herr Gustafsson i Byske sedan talade om några andra saker stödde han sig på Knut Johansson i Stockholm. Det är mycket bra. Jag tycker att herr Gustafsson litet oftare skall följa Knut Johansson i dennes ställningstaganden. Men Knut Johansson kan mycket väl försvara sig själv, och jag skall inte orda vidare om den saken. Vidare påstod herr Gustafsson att jag sagt att man sviker de AP-försäkrade. Nej, det sade jag inte, utan jag sade att man sviker de anställda ute i företagen som vill ha ett ekonomiskt inflytande i företaget genom att säga att ni får bara köpa 5 procent, dvs. inflytandet blir så litet att det inte betyder någonting. Slutligen sade herr Gustafsson också att vi vill i stället ha större decentralisering. Ja, men vi har ju blivit överens om att de anställda skall utöva denna rösträtt! Tyvärr hinner jag nu inte gå in på vad herr Regnéll anförde. Jag ber att få återkomma till den saken i en senare replik.

Herr talman! Får jag först ta upp frågan om folkpartiets syn på löntagarnas andel av företagens kapital. Jag förstår inte riktigt, herr Svanberg, att det kan råda någon oklarhet där. Vi har väl inte på något vis väjt undan för löntagarnas krav att få del av företagens kapitaltillväxt. Det är ju det som ligger i själva vinstandelssystemet, och som jag belyste i 59 min förra replik är det betydande belopp det där rör sig om. Löntagarna är ointresserade av detta, säger herr Svanberg.

Det talar väl för att det ingalunda finns ett motstånd från det hållet. Kvar står frågan, herr Svanberg: Hur tänker man från socialdemokratisk sida lösa problemet om det direkta inflytandet för löntagare som är verksamma i företag där AP-fonden inte har några aktier? Den frågan förblev obesvarad. Vad beträffar de multinationella företagen tog vi redan 1970 i en motion upp frågan om en utredning av dessa spörsmål, men det dröjde ändå tills dess koncentrationsutredningen i tilläggsdirektiv fick i uppdrag att belysa beskattningen av de multinationella företagen i Sverige. Eftersom herr Svanberg slutligen vid flera tillfällen har talat om att AP-fonderna ägs av löntagarna vill jag också fråga: Var finns då de många småföretagare, lantbrukare, affärsinnehavare och andra enmanseller tvåmansbolag och som också betalat in avgifter till AP-fonden? Hur skall herr Svanberg och socialdemokratin ta vara på deras intressen i det här systemet?

Herr talman! Det här börjar bli riktigt roligt. Herr Svanberg talar om en ny regering till hösten. Jag har inte talat om det. Men jag förstår att det är något slags intuition som får herr Svanberg att göra det uttalandet. Sedan talar herr Svanberg om sveket mot de anställda. Jag trodde att herr Svanberg och jag var alldeles eniga. Vi vill båda att folket på fabriksgolvet skall få så stort inflytande som möjligt. Det har vi skrivit i utskottsbetänkandet, och det var vi eniga om i utskottet. Jag hävdar fortfarande att folk som är ute i det brusande livet har större möjligheter att ta ställning till sådana här saker direkt i sina företag än en central fondstyrelse i Stockholm har. Sedan vill jag fastslå helt kort att det inte står någonting i propositionen om rösträtten ute i de olika företag i vilka staten eventuellt skall köpa aktier. Frågan har initierats via motioner, som jag nämnde i mitt huvudanförande. Det är bra att herr Svanberg kommit med på den linjen, men jag tycker inte att det ger anledning till att fråga var vi står i den här saken, för det är alldeles klart. Däremot kan man möjligen undra var regeringen står, eftersom detta inte med ett ord omnämnts i propositionen.

Herr talman! Tyvärr är min repliktid bara en fjärdedel av vad övriga talare som deltar i det här replikskiftet har gemensamt. Därför får jag svara mycket kortfattat. Jag börjar med att bemöta herr Wirtén, som i fråga om folkpartiets hållning sade: Vi har inte väjt undan. Han säger vidare: Vi är från Nr 98 folkpartiets sida med om ett vinstandelssystem, och sådana kommer att LE & UJ SEE Torsdagen den införas i andra länder också. Jag är ense med herr Wirtén så långt att 24 maj 1973 ingen makt i världen i det långa loppet kan stoppa kraven på en större ZE ekonomisk demokrati i alla länder. Men varför skall folkpartiet nödvän Allmänna pensionsdigtvis hitta alla möjliga sidovägar, som de så småningom får lämna för fondens förvaltning, att komma tillbaka till den enda riktiga linjen — varigenom de anställda —”. m. verkligen får inflytande även på bolagsstämmor? Enligt ert förslag kommer man naturligtvis en bit på vägen, men folkpartiet vågar inte lösa den verkliga knuten — frågan om den ekonomiska makten! Hur skall de anställda få inflytande i de företag där AP-fonden inte har några aktier, frågar ni. Ja, det är klart att den här reformen medför många problem! Jag sade förut: Tillsammans med andra reformer kan den här reformen betyda mycket, men det kommer att ta tid innan målet är nått. Men om man inte går den av oss föreslagna vägen utan använder herr Wirténs system, kommer det att ta tio gånger så lång tid! Sedan några ord om herr Gustafssons i Byske inlägg. Jag har talat om en ny regeirng, vilket han inte gjort, säger han. Herr Gustafsson tillade att det uttalandet skulle bero på något slags intuition hos mig! Men snälla herr Gustafsson i Byske, så ohederlig får man inte vara i en diskussion att man den ena stunden går ut och säger att man har gemenskap med två andra borgerliga partier och skall sitta i regering med dem — två partier som inte alls vill vara med om den föreslagna lösningen av den här frågan — och sedan försöker slingra sig undan och säga: Jag har inte siat om en ny regering. Jag frågade bara: ”Kommer en eventuell sådan ny regering att lägga fram ett sådant här förslag?” Kan herr Gustafsson i Byske genomdriva det hos de två andra borgerliga partierna? Det är det frågan gäller. Vad sedan beträffar sveket mot de anställda säger herr Gustafsson mycket ljusblått att vi är ense. — Ja, vi är ense om formerna för detta inflytande. Men herr Gustafsson i Byske tror inte själv på att man har lika stort inflytande om man representerar 5 procent av aktiekapitalet som om man representerar 25 eller 55 procent. Det vet herr Gustafsson att man inte har. Försök inte slingra er undan! — Formerna för detta inflytande är vi helt överens om, men inflytandet blir betydligt mindre än ni vill göra gällande. Sedan frågar herr Gustafsson i Byske varför det inte står någonting i propositionen om inflytande och påstår att den frågan kommit upp tack vare motionerna. Ja, motionerna är i och för sig värdefulla. Men långt innan centern tog upp denna fråga var statsministern, industriministern och även finansministern inne på dessa tankegångar. Varför de inte nämns i propositionen kan herr Gustafsson passa på att fråga finansministern, som kommer att delta i den här debatten senare. Jag vill gärna hinna säga några ord till herr Regnéll också. Hans anförande var ett sakligt och mycket välgjort försök att försvara en hopplös ståndpunkt. Men utskottets herr vice ordförande har så svårt att vara demagogisk, och därför blev försvaret inte bra; det var hederligt. Han sade: Är det så illa ställt med det svenska näringslivet att 500 miljoner kan rädda hela näringslivet? Men det är väl inte bara de 500 61 miljonerna! Det kommer mera sedan. Och den ”egendomsägande demokratin” kan vi väl ändå inte börja tala om. Låt mig till herr Svensson i Malmö bara ställa frågan: Sätter herr Svensson likhetstecken mellan näringslivet och privatkapitalismen? Det är ju rent horribelt.

Herr talman! Jag tog på mig en hopplös uppgift, sade herr Svanberg, när jag kritiserade hans framställning. Jag skall fortsätta med liknelsen — herr Svanberg hoppar verkligen i sin tankegång. Herr Svanberg gjorde avstamp från det påstående som jag instämde i, nämligen att det i längden bara är ett väl fungerande näringsliv som kan säkerställa pensionerna. Därifrån hamnade han så med ett, som jag tycker, mycket långt skutt i slutsatsen att det är nödvändigt att kalla de 500 miljonerna under fanorna för att säkerställa detta näringslivs framtid. Nu säger herr Svanberg att det blir mycket mer pengar. Ja, det är det vi har opponerat oss mot; riksdagen skulle i så fall inte få vara med och bedöma huruvida en sådan ytterligare mobilisering krävs. Det finns så många andra sätt att klara det här. Jag har tagit med mig sista numret av Skandinaviska Enskilda bankens kvartalstidskrift — jag hoppas att Jörn Svensson inte blir irriterad över att jag citerar ur den. Där sägs det: ”Det är svårt att se hur AP-fondens föreslagna aktieköp i någon väsentlig mån skulle komma att medverka till att lösa det s.k. riskvilliga kapitalets problem.” Det problemet finns inte i någon nämnvärd utsträckning hos de stora företagen, säger man, utan hos de små företagen, och det är deras problem man borde uppmärksamma och försöka komma till rätta med på ett helt annat sätt. Här rekommenderas att på bred front stimulera aktiesparandet — vi moderater känner igen det. Man rekommenderar en höjning av avdraget för sparande för den enskilda människan — vi känner igen det. Man rekommenderar att gynna tillkomsten av aktiefonder, där den som inte själv vågar placera skall kunna bli delägare. Man talar om betydelsen av det interna sparandet i företagen, och man säger slutligen att närmast till hands skulle det ligga att sänka avgiftsuttagen för ATP-systemet. ”Det skulle inte på något sätt försämra pensionssystemet som sådant men det skulle innebära en åtgärd på bredden som ökade tillgången på företagarkapital för stora företag likaväl som för små.” Det är alltså ingalunda så, som det ibland framställs från socialdemokratiskt håll, att dessa 500 miljoner skulle vara den enda räddningen. Inte heller är det så att de över huvud taget är en räddning.
Herr talman! Om herr Svanberg vänligt antyder att vpk:s förslag om utbyggnad av statliga basindustrier är groteskt, och om han i andra sammanhang röstar till förmån för storbankernas fusion och emot vpk:s förslag att förstatliga de privata affärsbankerna, då må det väl inte Nr 98 förtänkas en socialist om han börjar undra hur pass entusiastisk herr Torsdagen den Svanberg egentligen är för det kapitalistiska systemet. 24 maj 1973 Jag har förståelse för att herr Svanberg i sina begränsade repliker inte kan svara på alla mina frågor. Men låt mig ställa en av dem en gång till; Allmänna pensionsden har han tid att svara på. Vore det inte bra, herr Svanberg, om de två fondens förvaltning, m.m. arbetarpartierna, trots alla viktiga meningsskiljaktigheter i många principiella ting, hade kunnat enas om att ge den fjärde fondstyrelsen en lönearbetarmajoritet? Det finns ju majoritetsunderlag för ett sådant beslut här i kammaren. Varför ville ni inte samverka med oss i den frågan? Varför måste ni koppla ihop er med centern och spela bort lönearbetarmajoriteten?

Herr talman!

Till en så beskaffad fullmakt säger oppositionen nej. Det är den enklaste preciseringen av detta mycket stora debattmaterial. Vid det här laget kan knappast någon tvivla om regeringens syfte med förslaget om att använda AP-pengar för aktieköp. Regeringen vill skaffa sig ytterligare ett mäktigt instrument för att kunna driva vidare den sorts näringspolitik som regeringen allt starkare gått in för de senaste åren. Den innebär att staten styr betydligt mer än hittills — inte bara i form av ramar för företagens verksamhet, som är det naturliga sättet för staten att arbeta, utan också i detaljer och inne i företagen. Denna näringspolitik diskuterades utförligt i går, och jag skall därför inte upprepa den debatten. Men det är alldeles uppenbart att bakom denna näringspolitik ligger tron att några få personer i toppen på det politiska maskineriet bättre än de tusentals beslutsfattarna ute i företagen vet hur företag skall skötas och vilka beslut som där skall fattas. Men, herr Sträng, har inte den tron väldigt litet stöd i de praktiska erfarenheterna från senare år? Har ni ändå inte gjort erfarenheter som säger er att den här socialdemokratiska centraliseringsivern har varit nära att bringa er på fall? Visst har medlen skiftat. I stället för att se snabb utbyggnad av statliga företag som bästa väg att utveckla ekonomin — för det vill ni ju inte tala om just nu — och som en möjlighet, som man sade 1967, 1968 och 1969, att skapa trygghet i jobbet, vill man nu gå direkt in i enskilt ägda företag och styra dem inifrån. När kapitalmarknadsutredningens förslag blev känt i fjol sade vi oss i folkpartiet: Vi kan inte se detta som en teknisk fråga. Vi kan inte betrakta oss som en teknisk remissinstans och yttra oss över förslaget i alla dess detaljer. Vi måste fråga oss: Vad är syftet med det hela? Det syftet blev ju alldeles naket klarlagt — det vill jag säga till finansministerns heder — genom det som finansministern sade på SAP-kongressen. Jag har ibland funderat över om finansministern tror att vi är så lata att vi inte läser SAP-protokollen — att vi över huvud taget inte tar del av dem.

När det Nr 98 sedan visade sig att det bara behövde dröja några veckor innan de socialdemokrater fick rätt som sade att det här är ju bara startpunkten E och vi skall gå vidare, så var det glasklart att här förelåg ett socialistiskt 24 maj 1973 = syfte med förslaget. Allmänna pensions Vi vet alla vilken roll min älskvärde bänkkamrat Knut Johansson har fondens förvaltning, spelat i detta fall och hur pådrivande han var i utredningen, där man från m.m. vecka till vecka kunde följa hans agerande för att driva utredningen längre än den kom. Vi vet också vad som sedan har hänt — det avståndstagande från utredningens förslag som allt fler inflytelserika socialdemokrater och till sist regeringen själv har gjort. Då är det avslöjande eller upplysande — hur man vill — att läsa den tidning som står Knut Johansson så nära, Byggnadsarbetaren, där det sägs: ”Kom ihåg målet med AP-satsningen. Vad vi här talar om är uppenbart socialismen.” Varför är andra socialdemokrater då så rädda när den saken förs på tal? Varför får man inte diskutera de egentliga avsikterna? Varför försvinner herr Knut Johansson diskret inte bara från plenisalen utan även från talarlistan den dag då det ärende avgörs där han har varit en av de viktigaste motorerna? Vi skall inte tala om socialiseringsaspekten! LO-organet Fackföreningsrörelsen har klargjort sina stora förväntningar: ”När det gäller den ekonomiska ramen för aktieplaceringarna har finansministern visserligen stannat för det av utredningen föreslagna beloppet, 500 miljoner, men han slår samtidigt klart fast, att detta bör betraktas som en början. — — — Finansministerns besked bör kunna tas som en utfästelse om att takten inte kommer att bli alltför långsam.” Men hur långsam kommer den att bli? Hur snabb blir takten den dag då herr Sträng inte längre sitter kvar? Här har lämnats olika uppgifter om vad man kan åstadkomma med de summor som nu ställs till förfogande med denna obegränsade fullmakt. Det har erinrats om att AP-fonderna växer med mer än 40 miljarder under återstoden av 1970-talet. Någon har sagt att det skulle räcka med 12 miljarder för att köpa upp hela aktiestocken i samtliga de 105 företag som i dag är noterade på Stockholms fondbörs. Det är de nominella värdena — går man till marknadsvärdena skulle det kanske behövas 30 miljarder. Men detta skulle alltså ligga inom möjligheternas gräns. Nu vet vi att man köper inte upp, som det så riktigt har sagts här, 100 procent av aktierna. Man behöver inte ens köpa 51 procent för att ha det avgörande inflytandet i väldigt många hittills enskilt ägda företag — det räcker erfarenhetsmässigt med 10, 12 eller 15 procent för att i praktiken ha ett majoritetsinflytande. Vilka är avsikterna? Det är alldeles uppenbart att regeringen betraktar aktieköp med AP-pengar som ett instrument för en ny näringspolitik, för en annorlunda inriktning av sättet att leda och förvalta svenska företag. Det är en helt annan grundsyn än den kapitalmarknadsutredningen gav uttryck för när utredningen hävdade att näringspolitik liksom tidigare skall bedrivas i andra former än med pensionstagarnas pengar. Jag kan inte som herr Antonsson åberopa några trevliga kafferep med finansministern nere vid Hallandskusten. Jag har aldrig haft den äran, men nog vore det väl bra om även vi andra, som inte får delta i dessa kafferep, 173 får veta vilka planer finansministern egentligen har i sådana stunder. Mot den bakgrund som jag här försökt teckna tycker jag det är konsekvent att regeringen i sitt förslag har tagit bort alla inslag av demokratisk kontroll, allt som skulle främja insyn och förhindra förstatliganden utan att riksdagen får säga sitt. Ty borta är spärren vid 5 procent av röstvärdet i de företag där aktieköpsfonden går in, borta är riksdagens rätt att bestämma när och om man skall gå utöver de 500 miljoner som kan satsas på ett bräde, borta är tanken att värdesäkra pensionerna genom att höja avkastningen i själva AP-fonderna. De pengar man tjänar vid lyckade köp skall inte gå tillbaka till pensionsfonderna utan användas för nya spekulationsmöjligheter. Och vem har besvarat frågan: Vad händer om fonden spekulerar fel eller säljer ut? Skall den skapa panik på börsen eller frysa ner sina innehav och vänta till dess företagen har dött? Det har hela tiden varit självklart för oss i folkpartiet att avvisa detta förslag sedan regeringens verkliga avsikter bakom även det begränsade förslaget blev kända. Vi avvisar det därför att vi inte tror på välsignelserna med den socialdemokratiska näringspolitiken och inte tror på den toppstyrning som följer med en socialistisk ekonomi. Nu får vi väl höra från regeringsbänken att vi genom vårt nej till regeringens förslag också säger nej till löntagarinflytande, till nya jobb, till åtgärder för att sprida kapital och motverka enskild maktkoncentration. Ingenting är felaktigare än de påståendena. Tag t.ex. löntagarinflytandet. I AP-fonderna finns det i dag upp emot 60 miljarder kronor. Fonderna stiger snabbt. Redan vid 1970-talets slut finns det, som jag sade, omkring 100 miljarder. Socialdemokraterna vill nu använda delar av detta enorma kapital, som i dag placeras i säkra tillgångar, till näringspolitiska experiment efter grundinställningen ”vi vet bäst hur näringslivet skall skötas”. Vem kan tro att en socialdemokratisk regering med dessa näringspolitiska ambitioner skulle avstå från att utöva den yttersta bestämmanderätten över de delar av AP-miljarderna som satsas, till förmån för några enskilda löntagare? Nej, det blir till sist regeringen som styr. De elva personerna, vem som än har nominerat dem, är utsedda av regeringen. Och det är inte säkert att den elvan är lika framgångsrik som den som förde Sveriges flagga i går på Ullevi. Den lär kunna göra sina misstag. Det är inte säkert att det blir den som segrar. Vem får t.ex. beslutanderätten om det gäller att gå vidare med ytterligare aktieköp? Regering eller riksdag? Svar: regeringen. Vem utser aktieköpsfondens styrelse? Svaret är: regeringen. Vem ges utslagsröst i aktieköpsfonden? Svaret är: regeringen, genom de personer som ingen annan fått nominera. Om de centraliseringsivrare som ändå finns inom socialdemokratin får hållas, och om socialdemokratin är kvar vid regeringsmakten, så tror jag att den fjärde fonden efter några år kommer att ha en mycket stark maktställning i det svenska näringslivet. De lyckade saker som den gör får sin betydelse, misslyckade får det i ännu högre grad. Det är självklart att regeringen i avgörande ögonblick då inte kommer att vara passiv, när fonden enligt de bakomliggande planerna just är till för att förverkliga den statliga näringspolitiken. Det är också en orimlig tanke att de anställdas medbestämmande skulle vara beroende av dessa centralt bestämda aktieköp. Innebär det att Nr 98 de anställda skall få medbestämmande bara i de företag där en handfull Torsdagen den personer råkar bestämma sig för att köpa aktier? Nej, självfallet skall de 24 maj 1973 anställda ha rätt till medbestämmande i sin egenskap av anställda i samtliga de företag där nuvarande lag gäller och där försöksverksamheten = Allmänna pensionskommer att visa att den kan utvecklas ytterligare. Vi har i många år från fondens förvaltning, m.m. folkpartiet drivit på för en utvecklad arbetsdemokrati. Men måste vi inte då gå med på regeringens förslag för att kunna skapa fler nya jobb? Jag tror inte det blir ett enda nytt jobb genom att man spekulerar med pensionstagarnas pengar på börsen. Företagen tillförs inte något nytt kapital. Det är bara i de fall då AP-fondens aktieköp leder till nyemissioner som annars inte kommit till stånd som det verkligen kan bli ett kapitaltillskott till de berörda företagen. Men det är mycket diskutabelt om de här aktieköpen verkar stimulerande på företagens nyemitteringskalkyler. Och om kapital tillförs i form av s.k. riktad emission — det nya instrumentet — innebär det antingen att de gamla aktieägarna anser villkoren så dåliga att de avstår från sin företrädesrätt eller att företagets allmänna läge är sådant att inga andra köpare uppträder. Såvida inte — här skulle jag verkligen vilja ha finansministerns uppriktiga besked — regeringen tänker använda de maktmedel den har i sin hand, t.ex. att kräva att få ta hand om en nyemission för fjärde fondens räkning för att släppa loss medel ur företagets investeringsfond. Är det sådana metoder ni tänker arbeta med? Det är allvarligt nog redan att sådana möjligheter till statlig maktutövning finns och kommer att finnas. Så visst kan man säga att den fjärde AP-fondens kapital, om spärrarna rivs såsom socialdemokraterna nu vill, blir riskvilligt — det riskeras av pensionstagarna. Egna sparade vinstmedel kan inte ersättas av nytt aktiekapital utifrån som stimulans för kraftfulla offensiva investeringar. Nytt kapital utifrån kräver en motsvarande höjning av avkastningen. Och i de stora börsnoterade företag det här är fråga om är det inte bristen på kapital utan den alltför begränsade avkastningen som är det avgörande hindret för att göra nya satsningar. Det kommer helt klart fram i de remissvar som näringslivets organisationer har avgett och i många enskilda debattinlägg. Om man inte kan räkna med att få en avkastning som mer än nätt och jämt — eller kanske inte ens — motsvarar vanlig bankränta hjälper det inte hur mycket kapital som står till förfogande. De mindre företagen har däremot, förutom den alltför låga lönsamheten, ont om kapital. Men de skall inte få del av de 500 miljonerna eller några miljoner som tillkommer därefter. 95 procent av våra industriföretag har mindre än 200 anställda, men de företagen har regeringen i vanlig ordning glömt bort. Här har redan förts en diskussion om detta i dag, så jag skall inte tjata om detta problem för länge.

Skall det vara på det här sättet? Skall man, när man inte klarar de åtaganden med AP-fondens pengar som man redan har utfäst sig att klara gentemot näringslivet, i samma ögonblick gå vidare och ta 500 av de nya miljonerna till ett annat, ovissare, ändamål? Det finns andra och bättre vägar för AP-fonderna att trygga näringslivets utbyggnad än att köpa aktier. Det är inte i brist på sådana decentraliserade möjligheter som regeringen nu lägger fram sitt förslag. Den gör det trots att AP-fondernas medel behövs för angelägna uppgifter i form av lån till mindre företag och till bostadsbyggande. På ett annat ställe i det intressanta anförande som finansministern höll på SAP kongressen har han med stor energi slagit fast att en mycket stor del av AP-fondernas medel även i fortsättningen kommer att behövas för investeringar i kommunerna och för bostadsbyggande. Men på de månader som gått sedan det uttalandet gjordes har det tydligen blivit så att det inte längre är så noga med den saken. Är finansministern verkligen inte beredd att erkänna att det finns möjligheter att förse näringslivet med kapital från AP-fonderna utan den maktkoncentration och de risker för centralstyrning som en särskild aktieköpsfond för med sig? Jag tycker att finansministern framför allt med de senaste årens erfarenheter borde inse att ökad centralstyrning i ekonomin inte är rätt metod att skapa de nya jobben och att den utbyggnad av näringslivet om vars nödvändighet vi är så rörande eniga ger den enda säkra grunden för fortsatt reformarbete och positiv välståndsutveckling. Den kommer icke att skapas genom ert förslag. Visst har vi här olika synsätt, men vi som inte tror på centralstyrning av ekonomin har ändå rätt att redovisa vår syn. Vi har under våren från socialdemokratiskt håll fått höra att vi slår vakt om enskild maktkoncentration, om ansamling av kapital på några få privata händer och om obegränsad rörelsefrihet för multinationella företag. Vi har då rätt att säga: Detta är lögn. De enda det är avslöjande för är de socialdemokrater som driver denna propaganda. De kan tydligen inte tänka sig mer än två möjligheter: makt och kapital är antingen koncentrerat på några få privata händer eller också koncentrerat till staten. Men det finns en tredje möjlighet: att sprida makt och kapital och motverka både statlig och privat maktkoncentration, och det är den liberala vägen. Folkpartiet var först med att begära en utredning om de multinationella företagens agerande och maktutövning — jag syftar nu inte på det ärende som behandlades i går utan på den utredning som tillsattes på förslag från vårt håll. Vi begär en rad åtgärder för att motverka enskild maktkoncentration. Till de viktigaste hör naturligtvis att på olika sätt främja konkurrensen. De monopolövervakande insatserna behöver förstärkas, särskilt inom sådana branscher som är skyddade mot internationell konkurrens. Vår svenska konkurrenslagstiftning är ganska mild jämfört med många andra länders. Vi menar att den behöver skärpas. Vi har begärt ändringar i de skattefria stiftelsernas ställning. Vidgat medbestämmande för de anställda, kraftfull konsumentpolitik, Nr 98 aktiv prisövervakning, bättre villkor för småföretagande och nyetablering, Torsdagen den stimulanser till decentraliserat sparande i hushåll och företag — det är 24 maj 1973 några väsentliga inslag i en liberal politik mot enskild maktkoncentration. Problemet med den alltför starka maktkoncentration som finns i dag löser man inte med att föra över makt från vanliga direktörer till generaldirektörer, från en eller annan privat miljonär till staten som miljardär. Så tillspetsad är inte verkligheten. Men när man som herr Sträng mest överlägger med storföretagens toppar, kanske man lätt börjar tro att makten bara kan ligga hos dessa toppar eller hos finansministern själv och att det är den maktfördelningen som är den enda intressanta. Vi hade en debatt i det gamla riksdagshuset om detta. Det var 1969, då Olof Palme i riksdagen diskuterade dessa frågor med Sven Gustafson. Herr Palme erkände då att han insåg att det fanns en tredje möjlighet. Han sade: ”Den decentraliserade liberala modell, som herr Gustafson i Göteborg här utmålade, är i själva verket ett mycket hårdare dråpslag mot Wallenberg än förslaget beträffande de privata stiftelserna.

Folkpartiet säger nej till socialisering, nej till statliga styrelserepresentanter i de med varandra konkurrerande industriföretagens styrelser, nej till statlig dirigering av konsumtionen. Mot ett samhälle med statlig maktkoncentration, med alla dess nackdelar och faror, lika väl som mot ett samhälle som domineras av enskild maktkoncentration ställer vi ett verkligt reformvänligt alternativ: en social-liberal ramhushållning med ökad insyn och stärkt inflytande för samtliga medborgare inom såväl den statliga sektorn som den privata företagsamheten. I vår motion med anledning av regeringens AP-förslag har vi ytterligare utvecklat vårt gamla krav på att de anställda skall få personligt ägda andelar i företagens kapitaltillväxt. Vi noterar med glädje att andra partier här sluter upp. Statsmakterna kan på olika sätt stimulera sådana system som syftar till att uppnå en jämnare förmögenhetsfördelning samtidigt som företagen kan få ett större arbetande kapital. Man kan ge dels en skattestimulans för löntagarna — genom att medlen hålls tillbaka i vinstkonjunkturlägen verkar det också inflationsbekämpande — dels stimulanser för att minska skatteeller avgiftsbördan på företag i motsvarande mån. De kostnader detta vållar statsmakterna skall då vägas mot de långsiktiga samhällsekonomiska fördelarna av högre investeringstakt och en tryggare sysselsättning. Med vårt förslag får löntagarna direkt del i kapitaltillväxten och har ändå individuellt ägda tillgångar. Det är fördelningspolitiskt klart att föredra framför regeringens AP-fondsförslag, där kapitaltillväxten tillfaller en central fond. Detta är den enda punkt där jag tror att kritiken från grupper till vänster om socialdemokratin har rätt — det finns mycket sneda fördelningspolitiska aspekter i regeringens förslag. Vårt förslag leder till spridning av både kapital och makt. Regeringens förslag innebär en koncentration av både makten och kapitalet. Där går skiljelinjen. Jag vill tillägga att en ständigt fortgående maktkoncentration och centralisering till staten rymmer särkilda risker. Staten är ju inte vilket organ som helst i samhället. Staten är det organ som med politiska beslut skall dra upp de ramar som bl.a. företagen har att röra sig inom. Då krävs det en rollfördelning. Statsmakterna skall genom en rörlig och effektiv konjunkturpolitik och regionalpolitik bidra till att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på arbete. Statsmakterna skall se till att miljön skyddas och att sociala behov och rättfärdighetskrav tillgodoses. Men dessa uppgifter klarar statsmakterna så mycket bättre, om de inte dessutom och samtidigt försöker ta på sig allt flera av de tusentals och åter tusentals beslut som från dag till dag fattas inne i företagen, och som fattas mycket bättre och riktigare med de anställdas medbestämmande, av de människor som har den nödvändiga informationen ute i företagen. Staten skall stå fri att dra upp ramar och påverka de grunder som besluten fattas på, men staten skall inte bygga in sig själv i systemet, så att blandekonomin förvandlas till en sammanblandningsekonomi. Nu tror tydligen socialdemokraterna att de kan gömma undan sakskälen mot aktiespekulationen med AP-medel genom att göra det hela till en strid — en låtsasstrid — mellan kapitalägare och löntagare. Men vad de många enskilda löntagarna är intresserade av är att få medbestämmande över de beslut som direkt berör deras arbetssituation, det är att få personlig del i kapitaltillväxten, att känna att man själv äger någonting, det är att få arbeta i starka företag, som kan ge goda löner och trygghet i jobbet och bra arbetsmiljö. Vad AP-debatten ytterst gäller är därför om man bör sträva mot en centraliserad eller en decentraliserad ekonomi. Den frågan, herr talman, är alldeles för viktig för att nu avgöras i all hast — i riksdagens slutspurt, fyra månader före ett val — efter ungefär fyra timmars utskottsarbete! Vi säger: Ge svenska folket fyra månader av offentlig debatt och reell möjlighet att därefter säga sitt ord i valet. Låt sedan höstriksdagen under mindre tidspress ta itu med delfrågorna. Det skulle vara en demokratisk anständig behandling av en så viktig fråga som denna.